Herr talman! Jag kan bara konstatera den stora oro som råder för de sysselsatta inom tekoområdet. Vi vet att totala antalet sysselsatta inom teko har minskat med mer än hälften sedan 1965 och i november 1977 uppgick till 44 000. Boråsregionen har på 70-talet förlorat 10 000 arbetstillfällen och Borås kommun 6 000 inom teko. Det här inger mycket stor oro. Nu skriver utskottet att tekoindustrins svåra läge till stor del beror på en kraftigt ökad importkonkurrens från lågprisländerna. Det gäller främst i fråga om kläder, medan importen av textila insatsvaror har ökat långsammare till följd av krympningen av den svenska tekoproduktionen. Jag anser att det är viktigt med importbegränsande åtgärder, och vi hörde av industriministern att det också har vidtagits sådana, vilka också har givit visst resultat. Utskottet nämner vidare att ytterligare en faktor som försämrar avsättningsmöjligheterna för de svensktillverkade produkterna är en svag utvecklingav konsumtionen av beklädnadsvaror. Den snabba tillväxten av den s.k. lågprisimporten har underlättats av detaljhandelns omstrukturering genom starka inköpsorganisationer. Jag menar att det behövs ökad satsning på marknadsföring och exportfrämjande åtgärder. Statsmakterna har också vidtagit en rad åtgärder av industrioch försörjningsberedskapssamt sysselsättningsoch regionalpolitisk natur för att förbättra tekoindustrins läge. Det industripolitiska stödprogrammet omfattar exportfrämjande åtgärder, stöd till utbildning, bidrag till konsultundersökningar, lån till rationaliseringsinvesteringar och statlig lånegaranti. Vi kan också notera att särskilt stöd, s.k. försörjningsberedskapsstöd, under vissa förutsättningar kan utgå för att täcka kostnader vid upphandling. På det arbetsmark nadspolitiska området utgår stöd i form av bl.a. sysselsättningsstöd till äldre arbetstagare och statliga stödbeställningar. Det här är värdefulla åtgärder, och när vi ser att AMS också har föreslagit omfattande åtgärder för stöd till Boråsområdet finner vi det i hög grad tillfredsställande. Utskottet konstaterar med anledning av motionsyrkanden att det råder stor enighet om kraftfulla åtgärder på flera områden och att sådana nu är nödvändiga för att stärka tekoindustrins konkurrenskraft och säkra försörjningsberedskapen på tekoområdet. Detta är bra att kunna notera. Enligt min mening behövs det en ökad försörjningsberedskap på tekoområdet, begränsningar av importen från lågprisländer och stöd till svenska varor. Om vi köper svenskt så visar vi i handling att vi vill stödja den tekoindustri vi har. Det behövs satsning på marknadsföring och på exportfrämjande åtgärder, och det behövs stödbeställningar från staten. Det är också viktigt att den strukturförändring som sker inte går för fort utan att det finns möjlighet att sätta in åtgärderna under en längre tid. Det behövs också kraftfulla åtgärder, så att Sjuhäradsbygden och även andra orter som är hårt drabbade av tekokrisen verkligen får andra industrier. Nu har industriministern här talat om att man satsar på alternativa industrier och att regeringen mycket noga följer utvecklingen. Industriministern sade också att det är viktigt att vi slår vakt om kvarvarande industrier i hemlandet. Och, fortsatte Nils G Åsling, svenskt arbetsliv behöver den här grenen. Vi kan alltså konstatera att regeringen har många åtgärder på gång. Vi hoppas att de skall bli av stor nytta för tekoindustrin i framtiden. Jag hörde socialdemokraterna säga att de problem som finns innebär stora svårigheter för samhälle och kommuner och stora sociala problem. Det är alldeles riktigt. De säger vidare att det måste bli en kraftfull satsning på att främja sysselsättningen och skapa nya industrier. Allt detta är också riktigt. Jag ville bara poängtera för socialdemokraterna att problemet inte har uppkommit nu. Det har skett en minskning med över 40 000 anställda från 1965 till 1970. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I höstas väckte jag en motion tillsammans med partikamraterna på länsbänken om åtgärder för försörjningsberedskapen i den svenska skinnoch läderindustrin. Utskottet har positivt behandlat en av de tre attsatser som fanns i motionen, nämligen att man hos regeringen skulle begära utredning om den svenska skinnoch läderindustrins framtida dimensionering samt om hur den stora skinnoch läderimporten påverkar skinnin dustrins framtida utsikter. Jag borde kanske vara nöjd med detta, men jag känner en viss oro, eftersom förhållandena så snabbt förändras och att branschen behöver stöd medan en utredning pågår. Jag hade nämligen också i motionen föreslagit att riksdagen redan under utredningstiden skulle begära en beredskapsplan som jag ansåg borde omfatta ca 200 000 plagg. Detta anser jag nämligen skulle behövas för att garantera ett framtida yrkeskunnande och ett rekryteringsunderlag som behövs för branschens framtid. Jag önskar att den utredning, som riksdagen nu förhoppningsvis kommer att uttala sig för, snabbt tillsätts av regeringen och att dess arbete också bedrivs mycket snabbt. Branschens storlek tål inte någon ytterligare minskning. Därför krävs också importbegränsningar på skinnindustrins område. Jag har i dag, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till vad utskottet har sagt på den punkt som behandlar min motion, men jag ämnar följa utvecklingen mycket noga och återkommer om så behövs.

Herr talman! Jag vill allra först säga några ord om den reservation som Bengt Gustavsson, jag och övriga socialdemokratiska ledamöter har fogat till det här betänkandet och som gäller vissa markfrågor. Vi finner det angeläget att riksdagen inte gör uttalanden som skapar något av ett nytt innehåll i gällande expropriationslag. Vi har därför inte kunnat ställa oss bakom det uttalande som görs i fråga om ersättningsmark. Vi har naturligtvis absolut ingenting emot att man under förhandlingar — oavsett om det är försvarets representanter eller andra representanter för det allmänna som sköter förhandlingarna — så långt möjligt hjälper till så att markägarens, motpartens, intressen också blir tillgodosedda. Men att utpeka domänverket som den markägare som skall ställa upp och tillhandahålla bytesmark finner vi vara helt omotiverat. I andra sammanhang har det ansetts att den kanske minst motiverade jordägargruppen utgörs av de personer som äger mark utan att själva bruka den.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 Organisationsförslaget drabbar Sundsvall och Malmö speciellt hårt. Uppfattningen att ett luftvärnsförband bör läggas ned har jag i och för sig inte någon anledning att bestrida. Men att det också skulle finnas ett annat förband, Lv 4, som ovillkorligen måste flytta ifrån sin stationeringsort finner jag svårförståeligt. Luftvärnskåren i Malmö kom till vid tiden för andra världskriget. Och den har genom åren, som kår och regemente, varit ett mycket uppskattat inslag i samhällsbilden i Malmö och i Skåne. Betydelsen av Lv 4 har inte varit lokalt avgränsad. En stor del av nuvarande personal vid andra luftvärnsförband har börjat sin bana i Malmö vid Lv 4. Rekryteringsläget har nämligen alltid varit gott vid detta förband. Utbildningen har också haft goda betingelser: bra övningsmark och ett ständigt gott befälsläge. Utbildningsmässigt har man kunnat nå goda resultat vid Lv 4. Och trivseln bland personal och värnpliktiga har varit god — det har jag kunnat konstatera under årens lopp, då jag vid skilda tillfällen besökt förbandet. Jag vill från början säga att det är ostridigt att detta etablissemang i viss mån behöver rustas upp. Men kostnaderna är inte de som utredningen har talat om. Så sent som för tre fyra år sedan hade jag som försvarsminister anledning att pröva ett förslag som då förelåg om att slå samman Lv 4 i Malmö och Lv 6 i Göteborg till ett förband i Halmstad. Jag hade då anledning att ganska noga se på de här förhållandena, och jag besökte de båda förbanden. Det var då — det vill jag betona — en gemensam och mycket bestämd uppfattning hos överbefälhavaren, arméchefen och över huvud taget all militär sakkunskap att ett militärt förband i Malmö var av utomordentligt stor betydelse för den utsatta landsända som södra och västra Skåne utgör. Jag skall gärna citera de uttalandena om någon önskar höra dem, för jag tror att de är de kraftigaste uttryck som kan ha getts för att ett förband skall bibehållas. Den noggranna prövning som gjordes ledde till — det var i samband med OLLI-organisationen — att man tog den ställningen att Fo-staben skulle flyttas från Malmö till Ystad. Det var delade meningar om detta. Det fanns de som hävdade att den borde vara kvar och anslutas till Lv 4. Avgörande var emellertid den meningen att man borde med större tillförsikt kunna lägga mobiliseringsuppgifterna på ett förband av den typ som P 7 representerar. Men lika självklart var då att Lv 4 skulle stanna kvar i Malmö, att man inte skulle röra på det i detta sammanhang. Det var för mig mycket överraskande att utredningen så kort tid efter att denna fråga blivit så inträngande behandlad skulle återvända till tanken att flytta på detta förband. Jag var lika överraskad över att man skulle göra djupgående förändringar i P 7, som ju ändå är det förband som har landets bästa övningsfält bland de pansarförband vi har. Jag har också anledning att peka på hur man genom ett utomordentligt gott samarbete i Ystad mellan förbandet och kommunen har kunnat säkra för pansarutbildningen värdefulla områden. Samspelet mellan de båda utbildningsplatserna i Ystad och Revinge har alltid varit bra. Både som försvarsminister och som ledamot av försvarsutskottet under de senaste åren har jag haft anledning att sätta mig speciellt väl in i förhållandena vid P 7 — vi ledamöter i utskottet har valt var sitt förband som vi följt upp och besökt några gånger under åren. Jag vågar påstå att det här förbandet framstår som ett av landets främsta regementen, med en mycket god förankring i det län det här gäller. Malmöhus län har i dag de här båda regementena kvar sedan andra förband har lagts ned under årens lopp. Av länets mer än 4 500 värnpliktiga årligen är det ungefär en fjärdedel som kan utbildas inom länet vid något av de här två förbanden. Andra får utbildas utanför länet, ett stort antal utbildas i Kristianstads län, andra vid Smålandsförbanden, men också på andra håll i landet genomgår värnpliktiga från Malmöhus län sin grundutbildning. Fredsorganisationsutredningen har själv starkt betonat hur den tagit många hänsyn när det gällt att utröna vilket förband som skulle kunna komma i fråga för nedläggning. Man säger sig ha gjort en mycket allsidig och noggrann utredning, så långt krafterna nu har räckt till. Men jag är ingalunda imponerad av det resultat man har kommit fram till. Man har tydligen när det gäller Skåne resonerat så här: Det finns kaserner i Ystad som kanske skulle kunna utnyttjas ännu mer än i dag. Det finns tomma utrymmen, särskilt i Kristianstad, om man går till grannlänet. Skickar man i väg en del av den personal och flyttar en del av utbildningen som finns i Ystad i dag, skulle man ha möjligheter att där ta emot ett helt regemente. Och då skulle man slippa göra de reparationer som borde ske i Malmö. Man skulle således kunna lägga ned i Malmö därför att det finns lokaler att tillgå vid förband på andra håll. Det här är en kortsiktig utgångspunkt för att bestämma lokaliseringen av ett förband, och jag tror också att det är en bedömning som kan leda väldigt fel. I första hand borde man ha ställt den här frågan: Kan det inte vara på det sättet att detta förband ligger där det bör vara? Vad är det som säger att speciellt Lv 4 skulle vara ett sådant förband som bör flyttas från den placeringsort det har haft alltsedan sin tillkomst? Det borde ändå ha varit den första utgångspunkten att fråga vad det är för fel med verksamheten som den är i dag. Flyttning kostar pengar — och mycket mer än man brukar räkna med. Man bryter sönder en organisation för att skapa en ny. Man kommer att upptäcka att de lokaler, övningsanordningar och utrymmen som man har byggt upp för en viss verksamhet och ett visst ändamål inte utan vidare passar för annat. De väldiga kostnader som kan uppkomma när man inte i förväg har studerat sambandet mellan materiel och lokaler kan jag illustrera med en mer skandalartad händelse för några år sedan. När Viggen började levereras och skulle köras in i hangarerna upptäckte man att stjärtpartiet var för högt. Det fanns inte möjligheter att ta emot planen någonstans. Det rörde sig om miljoninvesteringar som fick göras, därför att analyser inte hade gjorts i förväg. Jag tror inte att vi skulle behöva befara någonting sådant, men det rör sig ändå om olika typer av materiel. Jag menar att man borde ha gjort helt andra förberedelser än de mycket schematiska beräkningar som är gjorda om de lokaltillgångar som finns. Man har egentligen bara gjort en mycket hastig bedömning av lokalresurserna. Man har inte närmare studerat användningssättet på de olika lokalerna och långt mindre gett sig in på att göra någon beräkning av kostnaderna för den mer omfattande flyttning av människor och materiel som det här gäller. Jag vill erinra om att det blir mer och mer angeläget för oss att redan i förväg noggrant studera vad vi tänker göra. Vi har ju fått en lagstiftning om arbetsmiljö, och över huvud taget ställs helt andra krav i dag än tidigare. Jag tror att de pengar som man lägger ned på sådana studier i förväg är utomordentligt väl använda. Utredningen har utöver det som jag har pekat på tydligen också haft en andra utgångspunkt, som man åtminstone kan anta har spelat en viss roll vid ställningstagandet. Man har menat att marktillgångarna i Malmö inte skulle vara tillfredsställande. Det är möjligt att utredningen kan ha varit vilseledd på denna punkt. Jag tycker inte att den har gjort sig särskilt mycket besvär för att på ort och ställe i god tid förvissa sig om hur det verkligen förhåller sig. Nu har t.o.m. de sakkunniga remissinstanserna, som verkligen har insikter i dessa problem, betonat att utredningen starkt överskattat markproblemen. Vi i utskottet som haft tillfälle att besöka olika förband har mycket svårt att formulera någon kritik mot tillgången på mark för övningsändamål i närheten av Malmö eller för skjutningar i Falsterbo. Jag tycker att de synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen borde har föranlett försvarsministern att ta upp frågan till omprövning — tillgången på mark har varit en av grunderna för påståendena att det skulle föreligga svårigheter för framtiden i dessa avseenden. När man på så många andra håll i landet möter svårigheter på detta område borde man värdesätta en så positiv inställning som vi här möter till detta förband. Jag tror att försvarsutskottet vid besöket i Skåne måste ha blivit övertygat om att tillgången på mark inte utgör något hinder eller problem.

De förhållanden jag har visat på när det gäller kostnaderna har länsstyrelsen i Malmö tagit upp. Länsstyrelsen har, tycker jag, gjort aktningsvärda försök att beräkna vad man skulle kunna anta vore de rimliga kostnaderna. För alla är ju överens om att det inte kan röra sig om de belopp som utredningen räknat med; det kommer inte att finnas sådana tillgångar under de närmaste tio åren att man kan räkna med investeringar i den utsträckningen. Men länsstyrelsen har också visat på betydande investeringar som måste göras i samband med en förflyttning. Bara ett enda exempel: Det går en ledning över Ravlundafältet som måste bort, om det skall bli möjligt att bedriva luftvärnsskjutningar där nere med de instrument som i det sammanhanget är nödvändiga. Det innebär en extra kostnad på 3 miljoner. Liknande saker kan vi se kommer till på andra områden. Skulle det inte ha varit motiverat att man i departementet när de här beräkningarna kom från länsstyrelsen — oavsett vilken mening man har om dem -— satt sig ned och räknat igenom det och kunnat ge riksdagen en bättre redogörelse än vad som nu sker för vilka de verkliga kostnaderna i detta sammanhang är? Försvarsministern viftar bort de invändningar som gjorts i fråga om lokalproblem och annat och säger att det egentligen bara är en del av ett betydligt större frågekomplex. Tillåt mig fråga försvarsministern vad i övrigt det skulle vara som gör att man måste sammanslå just P 7 och Lv 4 till ett gemensamt Fo-förband? Jag kan inte se att de andra omständigheter som försvarsministern anger — värnpliktssociala skäl och annat som redovisas — skulle vara mindre beaktansvärda när det gäller Malmö än när det gäller någon annan plats. Jag skulle därför vara tacksam för att få en beskrivning av vad det i övrigt är i denna sammanvägning som gjort att man ansett det nödvändigt att flytta förbandet. Jag skall be att få rikta också följande fråga till försvarsministern: Hur kommer organisationen av det nya förbandet att se ut? FFU har i sitt betänkande varit inne på frågan om en vidare allmän utveckling av den s.k. OLLI-organisationen. De som inte sysslar med försvarsfrågor är kanske okunniga om vad det kan innebära. Men för några år sedan lade vi samman Fo-staberna med något förband som fanns inom samma län. Sedan kvarstod kanske ett förband som stod mera självständigt, som var ett utbildningsförband med sin administration. Det nya som FFU föreslog var att man skulle kunna gå vidare och tänka sig att inom ett län förena allt i en administration inom Fo, där de berörda regementena skulle ingå som delar. Denna tanke hade utredningen uppe, och den har redovisat hur det skulle se ut i hela landet. Men nu förefaller det som om försvarsministern helt har gått ifrån detta och för lång tid framöver avskriver tanken att man skall åstadkomma en sådan förändring. Min fråga blir därför: Varför skall detta tillämpas just i Malmöhus län, om det är något som inte passar någon annanstans i landet? Genom att vi till Fo 11 förlägger P 7 och Lv 4 skulle det bli det första stora och enda s.k. arméförband som vi får. Eller är det tänkt att i fortsättningen ha två skilda administrationer? Nu är det naturligtvis svårt att läsa ut detta av de siffror beträffande tänkbara besparingar som redovisas, och det är att observera att för en organisation som armén blir det aldrig fråga om några egentliga personalbesparingar. Skulle man kunna dra in en eller annan tjänst här, så uppvägs det av att vi har vakanser som blir fyllda på andra håll. Därför tycker jag inte att talet om vad man kan spara i fråga om personal är så väl underbyggt. Jag har redan i utskottet ställt frågan: Hur skall organisationen se ut där nere? Det är viktigt att riksdagen har en aning om vilket slags verksamhet som skall bedrivas, hur den skall organiseras och hur den kan tänkas avvika från vad som i övrigt gäller. Det är också viktigt att personalen får besked om detta. Nog var det svårt att göra klart för dem som ganska nyligen flyttade från Malmö, och som egentligen bara hade kommit in i de nya lokalerna i Ystad, att nu var det fråga om en ny omgång där man på nytt får pröva hur det skall bli med deras tjänster. De hinner inte mer än flytta in i sina nya lokaler förrän frågorna uppkommer: Hur blir det för mig i framtiden? Vart skall jag ta vägen? Får jag fortsätta här eller skall jag följa med någon annanstans? Utmärkande för vad som händer i Skåne är ju att man omflyttar personal och utbildning hit och dit mellan förbanden. Det har i detta sammanhang talats om Skånekarusellen — jag tror att vi mötte det uttrycket vid utskottets besök i Skåne. Jag tycker verkligen att det har fog för sig. För att vi skall kunna göra personalbesparingar på ett hundratal tjänster — om det nu blir några sådana besparingar, vilket vi i och för sig kan sätta ett frågetecken för — skall i runt tal 500 personer flyttas i olika riktningar. Är det underligt att Statsanställdas förbund och LO liksom SACO/SR definitivt säger nej till detta? De tycker att de vinster som görs är för små i förhållande till de stora uppoffringar som personalen får göra. Till sist skall jag, herr talman, ett ögonblick stanna inför de värnpliktssociala verkningarna av detta förslag och också säga någonting om arbetsmarknadssituationen i Malmö. Jag skulle önska att kammarens ledamöter hade fått tillfälle att lyssna till den unge man som förde de värnpliktigas talan när vi besökte Malmö. Han pekade på det faktum att i en så folkrik del av landet som Malmö och Malmöhus län utgör finns det självfallet också många som har problem med sin värnplikt. Det gäller särskilt för dem som tidigt bildar familj eller i övrigt är särskilt knutna till hemorten. Det är en stor fördel att få göra sin militära grundutbildning så nära hemmet att man kan hålla kontakt med sina anhöriga och — vilket är möjligt för de flesta i Malmö — kanske också kunna tillbringa natten i hemmet. Praktiskt taget alla värnpliktiga på Lv 4 bor i sina hem. Det har visat sig att utbildningen ingalunda blir lidande härav. Mer eller mindre har också de värnpliktssociala problemen beaktats. I de stora befolkningsområdena finns möjligheter till militärutbildning i närheten av hemorten. I nästan alla våra kommuner med över 100 000 invånare finns det ett militärt förband. Det finns ett undantag, och det är Helsingborg. I framtiden kommer det att finnas ytterligare ett undantag, nämligen Malmö. Det betyder att i Malmöhus län kommer att finnas två kommuner av denna storlek utan tillgång till militär utbildning på hemorten. Jag vill betona att jag inte ser värnplikten som en stor och tung börda för de flesta ungdomar. Många kanske också trivs med ett miljöombyte. Men detta får inte betyda att vi försummar att gå dem till mötes för vilka det av skilda skäl är angeläget att hålla familjekontakt under grundutbildningen. Jag beklagar om försvarsministern inte låter de värnpliktiga få tala och om han inte lyssnar till dem i denna fråga. Det blir en förlust inte minst för försvaret självt om vi inte beaktar de värnpliktssociala frågorna i detta sammanhang. Jag gör mig inte någon överdriven föreställning om att jag med mitt inlägg i kväll kan påverka så många. De flestas reaktion inför förbandsindragningar är numera denna: Gudskelov att det inte gäller min hemort och det förband som jag har kontakt med. Jag har emellertid förnummit — och jag tror att mina kamrater på Skånebänken har gjort samma erfarenhet — att vi har haft betydande svårigheter när vi talat om att det också föreligger arbetsmarknadsproblem i det sydligaste länet. Arbetslösheten är i dag högre i Malmöhus län än i de flesta andra län i landet. Vi står inför mycket svåra påfrestningar. En del av de stora basnäringarna är i uppenbar fara i Skåne. Därför betyder också förlusten av arbetstillfällen en påfrestning för oss, och därför är det både sakligt felaktigt Nr 99 och från psykologisk synpunkt olyckligt att detta förslag har lagts fram. Torsdagen den Jag yrkar bifall till reservationen 2, som jag har fogat till detta betän 16 mars 1978

Herr talman! Riksdagen behandlar nu försvarsutskottets betänkande 1977 78:65 om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret jämte motioner. Jag har till detta betänkande fogat ett särskilt yttrande med anledning främst av motionen 1977/78:1035, undertecknad av mig och min kollega på Jämtlandsbänken, Per Stjernström. I vår motion tar vi fasta på försvarsministerns uttalande om lokaliseringen av artilleriets kadettskola. Kadettskolan är f.n. förlagd till Jönköping. Fredsorganisationsutredningen har prövat möjligheterna att lägga ner A 6 men liksom remissinstanserna kommit fram till att detta inte är lämpligt eller lönsamt. Dock menar man på en del håll att det inte kan erbjudas godtagbara övningsbetingelser där. Chefen för armén har till regeringen avgivit förslag om en utvidgning av Skillingaryds skjutfält. Förslaget har remitterats till försvarets fastighetsnämnd. I sin preliminära redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen har länsstyrelsen i Jönköpings län behandlat frågan om en eventuell utvidgning av Skillingaryds skjutfält. Det råder motsättningar mellan skilda intressen här, och det är i detta sammanhang som försvarsministern talar om möjligheterna att avlasta Skillingaryds skjutfält genom att "omlokalisera artilleriets kadettskola till annat artilleriförband. ”Av bl.a. utbildningsmässiga och regionalpolitiska skäl bör därvid Östersund vara en alternativ förläggningsort för skolan.” Försvarsministern vill dock avvakta fastighetsnämndens förslag, innan han tar definitiv ställning till lokaliseringen. Utskottet har i dagsläget ansett det argumentet väga tyngst och av den anledningen föreslagit avslag på motionen 1035. I vår motion har vi hemställt att riksdagen uttalar att artilleriets kadettskola omlokaliseras till Östersund. Detta har vi gjort på grund av att vi anser att Östersunds kommun absolut bör kompenseras för att radaroch luftvärnsmekanikerskolan, som enligt ett riksdagsbeslut 1976 skulle ha flyttats till Östersund från Göteborg, av olika skäl nu tydligen bör bli kvar i Göteborg. Skälen till detta har vi viss förståelse för. Men för ett län som Jämtland innebär denna uteblivna lokalisering bl.a. att ett värdefullt tillskott av arbetstillfällen inte kommer till. Jämtlands län har en osedvanligt låg sysselsättningsgrad och behöver fler sysselsättningstillfällen. Inte minst för de kringinvesteringar som Östersunds kommun har påbörjat för radarskolan 125 menar jag att riksdagen redan nu borde uttala att artilleriets kadettoch aspirantskola omlokaliseras till Östersund. Herr talman! Att emot ett i övrigt enigt utskott yrka bifall till vår motion ansåg jag inte särskilt meningsfullt. Jag avser dock att återkomma i frågan när den på nytt aktualiseras av regeringen i förslag till riksdagen. Därför nöjer jag mig för dagen med att i ett särskilt yttrande ha markerat min uppfattning. Jag vill till sist göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att Grytans skjutfält i Östersund redan i dag av A 4 vid behov disponerar markområden utanför själva skjutfältet, områden som utgörs av impediment varom det inte rått delade meningar eller motsättningar.

Herr talman! Det beslut som riksdagen i dag skall fatta när det gäller försvarets fredsorganisation är, som jag ser det, en direkt effekt av det försvarspolitiska beslut som riksdagen fattade föregående år. De frågor som vi i dag diskuterar berör främst armén, men eftersom FFU just nu arbetar med flygvapnets och marinens fredsorganisation, finns det väl skäl förmoda att det blir fråga om fortsatta organisationsförändringar inom försvaret. Under de senaste åren har lönekostnadens andel av det militära försvarets totala ekonomi tenderat att öka ganska kraftigt. En sådan utveckling leder till att utrymmet för att skaffa materiel, bedriva utbildning och annan angelägen verksamhet minskar i motsvarande grad. För att möta den utvecklingen har det gjorts stora ansträngningar att minska personalkostnaderna inom försvaret. Genom målmedvetna insatser har antalet tjänster inom försvaret sedan 1972 minskat med omkring 3 000. Trots dessa mycket hårda personalminskningar har lönekostnadernas andel av försvarskostnaderna ökat, om än i lägre grad än vad den annars skulle ha gjort. I den programplan för det militära försvaret för perioden 1978-1982 som utarbetades av överbefälhavaren lade han upp tre alternativa ekonomiska nivåer, kallade A-, B och C-nivån. I A-nivån beräknades antalet anställda inom försvaret minska med 1 400. I B-nivån, som ungefär var vad riksdagen sedan kom att fatta beslut om, skulle ca 2 500 tjänster försvinna och i C-nivån ca 3 000. Riksdagsbeslutet innebar alltså att man t.v. skulle planera för en personalminskning med ca 2 500 under perioden. I det sammanhanget bör också observeras att det inte bara är den del som försvarets fredsorganisationsutredning sysslade med som diskuteras. Senare i kväll skall riksdagen också ta ställning till de centrala staberna. Som jag ser det, är det fråga om en konsekvent neddragning av antalet anställda inom försvaret. Att i det sammanhanget nämna ordet upprustning, vilket har gjorts från socialdemokratiskt håll, tycker jag är alldeles felaktigt, och i kväll ser vi att det är föga trovärdigt. Sanningen är ju i stället den att med en socialdemokratisk regering skulle vi ha fått lägga ner fler regementen. Jag tycker att det hade varit klädsamt om man också hade presenterat vilka, men jag räknar med att vi skall få besked om det under kvällens lopp. Att avgöra vilka förband som skall dras in är en svår uppgift. FFU har jobbat med detta och gjort en rad avvägningar. Eric Holmqvist gjorde gällande att man enbart hade åkt runt och räknat sängar, men vad som skett är ju att man har gjort en rad överväganden. Regionalpolitiska hänsyn, ekonomiska hänsyn med tanke på vilket alternativ som varit mest lönsamt på sikt, värnpliktssociala hänsyn, tillgången till övningsmark och en rad andra faktorer har avgjort det ställningstagande som FFU kom till. Det finns också anledning poängtera att FFU var enig i sina ställningstaganden. Försvarsutskottet har i det förslag som nu behandlas fastnat för att föreslå nedläggning av Lv 5 i Sundsvall och Lv 4 i Malmö samt samlokalisering av förband i Linköping. Betänkandet innebär också att RMS skall ligga kvar i Göteborg och alltså inte flyttas till Östersund som tidigare har diskuterats. Utskottets ställningstagande att låta Lv 6 ligga kvar i Göteborg bygger på tron att markfrågorna är lösta på sikt. Frågan om artilleriets kadettoch aspirantskola i Jönköping bör, som vi ser det, inte aktualiseras nu utan den får riksdagen återkomma till, och det blir aktuellt den dag då försvarets fastighetsnämnd har tagit ställning. Det betänkande som vi har att diskutera medför en del konsekvenser, framför allt när det gäller hur markfrågorna skall lösas i framtiden. Eric Holmqvist har ingående berört organisationsfrågorna i Skåne.

Det är också viktigt, tycker jag, att se Skåne som en helhet. De andra lösningar som diskuterades under utredningsarbetets gång anser jag klart sämre. De hade inneburit problem för andra orter som kanske hade varit svårare att klara än vad som nu sker. Jag konstaterar också med intresse att Eric Holmqvist accepterar att ett luftvärnsregemente skall läggas ned, däremot accepterar han inte Lv 4. Jag vet inte om han därmed menar att han accepterar endast Lv 5, eller om han åsyftar något annat luftvärnsregemente. Jag hoppas han bringar klarhet på den punkten. När det gäller reservationen om marken är det viktigt att komma ihåg att det förslag FFU lade innebar att eftersom staten tog mark från dem som brukade den, vore det rimligt att de kompenserades med mark som skaffades från domänverket som är statligt. Detta tycker också utskottet. Jag tycker det är en ganska naturlig sak att man via en annan bit av den statliga verksamheten tillgodoser de krav som kommer upp. Därför har jag svårt att förstå den reservation som socialdemokraterna har på den här punkten. När det gäller de ekonomiska beräkningarna är det viktigt att komma ihåg att man bör ta sådana här siffror med en stor nypa salt. Men om man har synpunkter på beräkningsgrunden för ett enskilt förband, som t.ex. Eric Holmqvist har, är det troligt att farhågorna beträffande beräkningsgrunderna har lika fog för de alternativ man jämför med. Därför menar jag att man mycket väl kan hävda att de ekonomiska beräkningar som är gjorda för olika alternativ är ganska hållbara i relation till varandra. Både utredning och utskott har stor förståelse för de problem som uppstår för de värnpliktiga. Det är viktigt att man klarar de värnpliktssociala frågorna på olika sätt. Men det är inte riktigt som Eric Holmqvist gör gällande att de värnpliktiga inte tillfrågats. Åtminstone FFU har under utredningsarbetets gång haft regelbundna kontakter med värnpliktiga arbetsgrupper. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att utredningen i grunden har sina direktiv från den gamla regeringen. Man har varit enig i utredningen och det är värdefullt. Jag tycker det är glädjande att vi har så pass stor enighet i utskottet kring de mycket besvärliga frågor det här rör sig om. Det är betydande svårigheter för berörd personal ute på förbanden, och därför är det värdefullt att frågan kan tas under stor politisk enighet för att hjälpa de anställda att få så bra arbetsbetingelser som möjligt.

Herr talman! Propositionen 65 och försvarsutskottets betänkande 11 behandlar som bekant vissa organisationsfrågor rörande försvaret. Propositionen baseras på den utredning och det förslag som försvarets fredsorganisationsutredning kommit fram till, och jag skall något redogöra för hur denna utredning har arbetat. Utredningen har varit i gång sedan 1967. De första åren var det såsom en enmansutredning. Från den 1 juni 1974 utökades den till en parlamentarisk utredning med representanter för de fyra stora partierna. Under de första åren hade utredningen vissa bestämt angivna uppgifter, t.ex. vissa organisationsfrågor rörande flygvapnet. Utredningen har sedan flera gånger fått sina direktiv kompletterade. Sedan den blivit parlamentariskt sammansatt har den fått karaktären av besparingsutredning. När FFU, som utredningen kallas, började sitt arbete befann sig många kommuner, speciellt de större, i en stark utvecklingsprocess, vilket medförde ett kraftigt tryck på den mark som de militära förbanden förfogade över. Den var på flera håll begärliga objekt för den kommunala expansionen. Nu har situationen blivit en annan. Till skillnad mot tidigare har kommunerna numera inte sådan efterfrågan på den mark som försvaret disponerar att detta kan utgöra motiv för förbandsindragningar. Alla kommuner, även storstäderna, slår nu energiskt vakt om sina regementen, framför allt därför att de är betydelsefulla för sysselsättningen. Men markanskaffningen för att täcka försvarets behov av skjutfält och övningsfält har blivit allt svårare. Nya vapen med längre skottvidder och ökad taktisk rörlighet ställer krav på större ytor att bedriva övningar på, samtidigt som kraven ökar från allmänhetens sida på fritidsoch strövområden i naturen. Dessutom har markvärdena stigit avsevärt de senare åren. Sedan kan vi också konstatera att det finns en växande opinion som motsätter sig att marken används till militära övningsfält och i all synnerhet till skjutfält. Markfrågorna för försvaret har med andra ord blivit allt svårare att hantera på senare år. Men trots att försvaret gått in för ökad användning av simulatorer och andra hjälpmedel, så måste man ändå någon gång kunna skjuta och skjuta skarpt och förfoga över tillräckligt stora fält att öva på. Därför finns det i dag ett behov av markanskaffning för flera förband. Det är således nödvändigt att anskaffa mark för ett skjutfält i Värmland för I 2:s behov, och det problemet ser ut att kunna lösas vid Horssjön. Det är vidare nödvändigt att skaffa mark till ett skjutfält i Halland för I 16 och InfKAS samt till ett i Skövde för förbanden där. Vidare behövs utvidgning av ett övningsfält på Gotland för pansarutbildningen där, som man i annat fall får överväga att flytta till fastlandet. Det gäller också utvidgning av skjutfältet i Skillingaryd för A 6 och A 3. Om detta visar sig vara omöjligt att åstadkomma, så leder det till att man för dessa regementen, som är i stort behov av bättre utbildningsbetingelser, får diskutera flyttning eller nedläggning. Särskilt gäller det pansarutbildningen på Gotland och utbildningen vid A 6 i Jönköping. Ekonomin för försvaret liksom för andra samhällssektorer har blivit alltmer ansträngd. Personalkostnaderna tar allt större del av tillgängliga resurser, och följaktligen blir det mindre över för materielinköp, samtidigt som materielen stiger i pris. Denna utveckling måste på något sätt brytas. En begränsning av administrationen inom försvaret har därför blivit en angelägen fråga, och det är mot den bakgrunden som FFU fått i uppdrag av regeringen att utreda och framkomma med förslag om indragningar av tre till fyra regementsadministrationer inom armén och marinen. Utredningens uppgift har varit och är att framlägga förslag som innebär att kostnaderna för driften av försvarets fredsorganisation kan begränsas. I det förslag som nu föreligger behandlas armén och kustartilleriet. I enlighet med de senaste tilläggsdirektiven skall nästa etapp av utredningsarbetet ägnas åt flygvapnet samt återstående frågor inom marinen. Förslag härom kommer att framläggas innevarande år. Utredningen har granskat och övervägt åtskilliga alternativ för att lägga ner administrationer och etablissemang. Tilläggsdirektiven som utredningen fick den 3 mars 1977 angav att det borde redovisas förslag till i första hand minskningar motsvarande tre till fyra regementsadministrationer inom armén och marinen. Granskningen har i första hand omfattat förband som antingen saknar godtagbar tillgång till övningsmark eller förfogar över kasernetablissemang som är i behov av omfattande och investeringskrävande upprustning. De brister i fråga om övningsmark som finns vid vissa förband har föranlett utredningen till särskilda studier av alternativa möjligheter att lösa dessa markproblem. Utredningen har också granskat och prövat olika möjligheter att vidareutveckla organisationen i lägre regional och lokal instans för att genom ytterligare samordning mellan myndigheterna åstadkomma besparingar och en förbättrad ledning av förbandsproduktionen.

Vidare har utredningen föreslagit att arméns radaroch luftvärnsmekanikerskola skall kvarstanna i Göteborg i stället för att, som tidigare beslutats, flyttas till Östersund. Lv 5 i Sundsvall är ett av de minsta regementena inom armén med endast 400 värnpliktiga, vilket understiger den minimistorlek som anges såsom norm. Några utvidgningsmöjligheter vid nuvarande etablissemang finns inte, och övningsfältet i Sundsvall är otillräckligt. Däremot förfogar man i Sundsvall över ett bra skjutfält på Åstön. Utredningen har ansett att det skall vara kvar, och en viss styrka kvarstannar för att handha skötseln av fältet, som kan brukas vid repetitionsövningar o. d. I Linköping finns tre arméregementen där T 1 bildar en särskild regementsadministration. Genom den ändring som nu föreslås kan T 1:s nuvarande regementsadministration dras in. För Skånes vidkommande har man haft två alternativa förslag att bedöma. Det ena förslaget var att lägga ned P 2i Hässleholm och flytta Lv 4 i Malmö till Kristianstad, det andra att förflytta pansarutbildningen i Ystad till Revingehed samt att flytta Lv 4 till Ystad. Utredningen har stannat för det senare alternativet, därför att Lv 4 då blir kvar i Malmöhus län på relativt kort avstånd från Malmö och därför att en förbandsnedläggning skulle ha drabbat Ystad, Hässleholm eller Kristianstad betydligt hårdare än det kommer att drabba Malmö. Dessutom är investeringsbehovet vid Lv 4 i Malmö mycket stort. Det rör sig om kostnader på över 100 milj.kr. Omprövningen av beslutet att flytta radiomekanikerskolan till Östersund är föranledd av att Lv 6 skall behållas i Göteborg. Därför kan radiomekanikerskolan behålla sin nuvarande lokalisering, och på det sättet sparas 20 milj.kr. i investeringar, som det skulle ha kostat att bygga i Östersund. Ekonomiskt innebär ett förverkligande av förslagen en årlig besparing på 25 milj.kr. i penningvärdet i februari 1976. Givetvis skapas problem för de orter som drabbas av nedläggningar, men man får hoppas att situationen på arbetsmarknaden är en annan vid den tidpunkt då nedläggningarna skall ske. Utredningens förslag har i stort sett tillstyrkts av försvarsministern i propositionen, och även överbefälhavaren och chefen för armén biträder, så när som på några undantag, utredningens förslag. Även försvarsutskottets majoritet har tillstyrkt propositionen. Eric Holmqvist ställde i sitt anförande några frågor till utredningen. Bl. a. sade han att soldaterna från Skåne i stor utsträckning skulle få sin utbildning förflyttad till andra län. Jag har färska siffror från försvarsstaben, och dessa visar att av 4485 värnpliktiga i Skåne behöver endast 771 fullgöra sin utbildning utanför Skåne. 2 482 gör sin värnplikt inom L län och 1 232 inom M län. Skåningarna får således i de flesta fall göra sin värnplikt i Skåne. Vidare anförde herr Holmqvist att de kostnader som utredningen har kommit fram till när det gäller investeringsbehovet i Malmö inte skulle vara riktiga. Men dessa utgifter är beräknade på precis samma sätt som man har kalkylerat motsvarande utgifter på andra ställen och förband i landet. Länsstyrelsen i Malmöhus län har lagt fram andra siffror. Men om man från början utgår från en felaktig siffra, blir beräkningarna felaktiga hela vägen, och därför kan man inte göra en direkt jämförelse i det fallet. Utredningen har dock räknat på samma sätt som man gjort på andra ställen, där man nödgats rusta upp kaserner. Herr Holmqvist sade också att utredningen hade utdömt övningsfältet i Malmö. Det är väl inte helt riktigt. Vi har konstaterat att övningsfältet är godtagbart men hävdat att skjutfältet i Falsterbo är för litet och alltmer hotas av permanent bebyggelse. Att detta verkligen är med sanningen överensstämmande har vi kunnat konstatera när vi varit nere på platsen och studerat förhållandena. Herr Holmqvist säger också att olägenheterna med en förbandsnedläggning skulle bli synnerligen stora. Det är givet att det blir bekymmer och problem på alla orter som drabbas av sådana nedläggningar. Olägenheter kan alltså inte undvikas, men vi har i utredningen kommit fram till att bekymren inte skulle bli så stora i Malmö, eftersom avstånden i Skåne är ganska små i förhållande till vad som gäller för andra landsdelar. Ett stort antal värnpliktiga från Stockholm och från Göteborg får göra sin värnplikt i Norrland. I de fallen kan man verkligen tala om avstånd. Nere i Skåne blir det nu fråga om en flyttning av Lv 4 från Malmö till Ystad, ca 5 1 2 mil från Malmö. Det är således inga stora avstånd. Hur man än räknar, blir det med bil mindre än en timmes restid. Vi har därför ansett att problemen i Skåne inte är så stora som de hade kunnat bli på andra ställen. Om man nu inte skulle lägga ned förbanden på det sätt som utredningen har föreslagit, blir följden bara den att man flyttar över problemet på andra orter, och det är sannerligen inte bättre. Utredningen har noggrant och ingående diskuterat igenom frågorna och funnit att de åtgärder som vi föreslår bör vara de minst smärtsamma.

Herr talman! Jag tror inte att jag riktade några speciella frågor till utskottets talesmän, men eftersom Gusti Gustavsson nu framhåller att han vill se Skåne som en helhet vill jag säga att det är synd, att han inte i utredningen verkligen har vinnlagt sig om detta. Det kan naturligtvis vara så att en del funderar över att det ena länet i Skåne, med ett befolkningstal tre gånger det andra länets, ändå har betydligt mindre militära utbildningsresurser. Jag skall dock inte fortsätta denna debatt, som jag inte har tagit upp. Jag tror i varje fall inte att herr Gustavsson skall företa någon fotvandring från Malmö till Revingehed i föreställningen att det är 2 1/2 mil, för då blir han nog en smula trött innan han kommer fram. I anslutning till det som herr Björk i Gävle framhöll vill jag säga att jag till vissa delar varit med om att formulera de direktiv som nu gäller. Jag kom till departementet 1973, och 1974 skrev vi ett värnpliktsprogram. Jag vill gärna säga inför riksdagen att jag därvid fann det nödvändigt att starkare betona människans roll i försvaret. Det tog sig uttryck i att i direktiven skrevs in att hänsyn skall tas till just de värnpliktssociala förhållandena. Jag stod också för att det skrevs in att man skulle beakta markförhållandena. Vi hade nämligen det underliga förhållandet att samtidigt som man från kommunalt håll kritiserade oss för, som det hette, aptiten på mark, så ville man ha kvar sina förband. Jag ansåg det då nödvändigt att knyta ihop dessa frågor. Dessa skrivningar är således mitt bidrag till direktiven. Sedan håller jag med om att också försvarsutredningen har tagit upp frågan om hur många förband som skall läggas ner. Men jag kan inte se att det i utredningen finns något som är så tvingande att det inte skulle vara möjligt att ifrågasätta dess förslag, de må vara hur enhälliga som helst. Litet elakt skulle man kanske kunna säga att det här är fråga om att låta andra bära bördan. Med tanke på herr Gustavssons inlägg här och på det intresse och den beredvillighet han visat när det gäller förbandsindragningar borde han ha kunnat göra någonting åt det här på nära håll. Till sist vill jag säga till herr Björk att jag icke har reserverat mig emot att man lägger ner förbandet i Sundsvall. Jag delar utskottets uppfattning på den punkten, och därför är det onödigt att diskutera den frågan. Jag ser att tiden strax är ute för mig — jag har en halv minut kvar. Då skulle jag kanske använda den till att säga att man inte utan vidare kan tala om en helhet när det gäller Skåne. Det är trots allt litet skillnad på att ha ett förband nära sin egen ort och att bli tvungen att färdas kanske 8-10 mil. Det blir ju inte samma förutsättningar om man bor i exempelvis Malmö och skall ta sig till Kristianstad — det borde vara uppenbart.

Herr talman! Låt mig först inför herr Holmqvist och kammarens ledamöter i övrigt betyga att det i och för sig inte tillhör en försvarsministers angenämaste uppgifter att lägga fram en proposition med innebörden att dra in och förflytta förband. Sådant innebär alltid smärtsamma processer både för de regioner som berörs och framför allt för de människor — de fast anställda och de värnpliktiga — som också blir berörda. Ingen skulle vara gladare än jag om jag sluppit att hamna i den nuvarande situationen, att som ett arv efter Eric Holmqvist tvingas lägga fram denna proposition som innebär regementsindragningar och förflyttningar. Men det finns ingen anledning att förneka verkligheten, och verkligheten är ju den att riksdagen förra året fattade beslut om en ekonomisk ram för försvaret. Vi måste då se till att vi får fram en krigsorganisation som är optimalt anpassad till denna ram. Vi måste också ha en fredsorganisation som producerar krigsorganisationen. Dessutom har vi kravet på oss att bedriva rationaliseringsverksamhet och att höja produktionen inom försvarssektorn. Detta är t.o.m. ett mycket starkt krav, eftersom vårt prisregleringssystem' förutsätter att vi kan höja produktiviteten. Fredsorganisationen måste såledés anpassas till de krav som uppställts. Till detta kommer att vi redan i dag kan registrera minskande värnpliktsomgångar i slutet av 1980-talet på grund av de låga födelsetalen, vilket gör att behovet av utbildningsanstalter kommer att krympa. De i realiteten krympande försvarsramarna har, tillsammans med de ökande kostnaderna för teknisk förnyelse, inneburit att krigsorganisationen inom vissa specialsektorer kommer att minskas, vilket i sin tur innebär att utbildningsbehovet sjunker, bl.a. i fråga om luftvärnet, pansartrupperna och trängtrupperna. Utredningen har därför — bl.a. på uppdrag av min företrädare herr Holmqvist — gjort en analys av hur man bör förfara. Låt mig inom parentes säga att jag är något förbluffad över att herr Holmqvist uttalade sig så utomordentligt kritiskt om den utredning som han själv har tillsatt. Det tyder ju på att herr Holmqvist i dag inte har samma förtroende för dessa politiker som han håde den dag då han tillsatte dem. Jag förstår mycket väl att man kan reagera så som man gör i olika regioner — jag harsjälv varit i den situationen att jag här i kammaren har representerat en region som har varit utsatt för en hårdhänt förbandsindragning. Helt naturligt reagerade jag mot denna den gången, men verkligheten kan vi inte göra mycket åt, utan det bästa är att anpassa sig till den. Nu frågade herr Holmqvist varför man skulle sammanslå P 7 och Lv 4 till ett gemensamt Fo-förband. Ja, det är helt enkelt så att utvecklingen på sikt innebär att pansarbrigaderna kommer att nedgå i antal vilket leder till ett minskat behov av utbildning på pansarsidan. Gusti Gustavsson har redan klargjort den problematiken på ett utomordentligt sätt, varför jag i stort sett kan hänvisa till vad han har sagt. Vad det här gäller är hur man regionalt bäst skall kunna anpassa neddragningarna i Skåneregionen. Jag förstår fuller väl att herr Holmqvist såsom representant för Malmöhus län har litet svårt för att : känna sig så att säga som en totalskåning, men från Stockholms horisont måste vi väl ändå betrakta Skåne som en enda region, och jag har i likhet med utredningen funnit att Malmö kommun trots allt har lättare att bära reduceringar än vad både Hässleholms kommun och Ystads kommun har. Därför har jag biträtt utredningens förslag — väl medveten om att det givetvis medför negativa konsekvenser för Malmö kommun och även vissa negativa konsekvenser för de anställda vid Lv 4. Men i det stora sammanhanget har jag ialla fall funnit att det förslag som utredningen har lagt fram är bäst förenligt med de allmänna intentioner som vi har. Herr Holmqvist frågade också hur organisationen i det sammanslagna P 7/ Lv 4 kommer att se ut. Det kan jag inte svara på i detalj, men det blir alltså ett Fo-förband. I princip blir det vårt första arméregemente, med utbildning i såväl luftvärnstjänst som pansartjänst, där luftvärnstjänsten kommer att lokaliseras till Ystad och pansarutbildningen till i huvudsak Revingehed,som ju är landets bästa pansarövningsfält. Jag tar för givet att viss pansarutbildning också kommer att lokaliseras till Ystad. Det ankommer emellertid nu på ÖB att lägga fram ett närmare förslag till samordning av pansarutbildningen i Skåne. Jag tar för givet att man skall kunna uppnå icke obetydliga rationaliseringsvinster genom samordning av vissa grenar av utbildningen på pansarförbanden. Herr Holmqvist frågade vidare varför vi hade avskrivit den utveckling av OLLI-organisationen som utredningen hade föreslagit. Jag gjorde det därför att OLLI-organisationen vid de nuvarande OLLI-förbanden ännu inte stabiliserat sig. Jag tycker man måste se till att de anställda i försvaret någon gång kan få en andhämtningspaus och få tillfälle att anpassa sig till ett nytt läge. Det innebär ju inte att organisationen är låst, utan den vardagsrationalisering, som det är ÖB:s sak att befrämja, skall fortgå hela tiden. Man skall kontinuerligt tillvarata alla rationaliseringsmöjligheter som finns. Men att, som utredningen hade föreslagit, göra mera ingripande förändringar i den nuvarande organisationen ansåg jag vara oklokt, dels av rationalitetsskäl, dels, och framför allt, med hänsyn till de försvarsanställda. Eric Holmqvist talar mycket om de värnpliktssociala frågorna. Jag håller med om att det givetvis blir en nackdel för de värnpliktiga som är bosatta i Malmö att nu göra sin grundutbildning i Ystad i stället för i Malmö. Men detta är ju ett problem som herr Holmqvist också har stått inför. Jag kan bara hänvisa till den debatt vi hade för några år sedan angående ett annat län, nämligen det län som jag representerar. Det är lika besvärliga sociala problem för de värnpliktiga som är bosatta i Kalmar kommun och som i dag får resa betydligt längre för att få grundutbildning än de som får resa från Malmö till Ystad. Jag erkänner att detta är en försämring, men dylika försämringar har vi tvingats göra förut. Även dåvarande försvarsministern tvingades ta ansvaret för konsekvenserna, och nu är det min tur att ta ansvaret för konsekvenser i herr Holmqvists hemregion. Jag vill slutligen i det här inlägget bara säga att detta är förslag som är nödvändiga på grund av ekonomiska omständigheter, på grund av den neddragning av fredsorganisationen som vi helt enkelt är tvingade att verkställa. I det här fallet är det kanske inte främst de värnpliktiga som drabbas. De anställda vid berörda förband drabbas faktiskt i större utsträckning. Vad vi från försvarsmaktens sida måste eftersträva är att vidta alla åtgärder så att omställningsproblemen för de försvarsanställda blir så små som möjligt, vare sig det gäller militärer, civilmilitärer eller civilanställda. Jag hoppas att vi genom lämpliga övergångsåtgärder skall kunna se till att omställningen löper så friktionsfritt som möjligt.

Herr talman! Vi har kanske inte riktigt samma syn på frågan om att spara. Vi har kanske också olika värderingar när det gäller materielen och när det gäller människor. Jag tycker inte att man i ett läge där man är beredd att offra så mycket pengar som man offrar i dag på att t.ex. studera ett flygplan som aldrig kommer att tillverkas — 300 milj.kr. — samtidigt skall vara beredd att diskutera inskränkningar av det här slaget som absolut nödvändiga. Det rimmar inte riktigt. Men jag tror att vi har litet olika uppfattning om vad som är angeläget att tänka på i det här sammanhanget. Sedan har jag inte uttalat mig om utredarna —-om försvarsministern har fått det intrycket har han tagit fel. Jag har inte, såvitt jag kan erinra mig, fällt något omdöme om dessa människor som personer. Men även alldeles förträffliga människor kan kanske råka göra ett dåligt arbete, och jag tillåter mig att säga att jag har den uppfattningen. Visst dras pansarbrigaderna ner, men detta är ju inte något speciellt problem. Man kan öka infanteriutbildningen vid dessa förband, om man vill matcha den minskningen. Det medför således inga svårigheter. Det kommer att behövas infanteriförband i Skåne i mycket stor utsträckning. Sedan gäller det organisationen, och där håller jag inte riktigt med honom. Försvarsministern har sagt att vi inte skall ha dessa sammansatta arméförband och att det är för tidigt att börja resonera om detta — OLLI organisationen har inte satt sig ännu. Och därför får vi vänta med att införa det systemet. Men vi började ju genomföra OLLI-organisationen i norra och mellersta delarna av landet, och det sista vi gjorde var att genomföra beslutet beträffande Skåne. Men det hela hade inte hunnit komma på plats så att säga, förrän det var tal om att gå in i en ny organisation. Jag förstår inte varför betänkligheterna som gäller på andra håll faller platt till marken när det gäller Malmöhus län. Där skulle han vara beredd att ta en organisation som han i Övrigt inte vill ha — det är faktiskt detta det rör sig om. Sedan kan vi ju diskutera Kalmar och hänsyn till värnpliktigas intressen. Men jag märker att det är svårt att få folk att förstå vad jag menar. Visst finns det problem för alla värnpliktiga. Men faktum är att det i våra större befolkningscentra här i landet av naturliga skäl framkommer relativt stora grupper som inte orkar med de stränga krav som ställs under värnplikten. Och jag menar att när det gäller tätbefolkade regioner går det att tillgodose betydligt fler när ett förband bibehålles där.
Herr talman! Eric Holmqvist sade att han inte hade samma syn som jag när det gäller att spara, och sedan tog han upp problemet med pengarna på anslaget D 4 i den särskilda propositionen om flygvapnets forskning. Jag vill bara säga att det är litet väl tidigt att ta upp den debatten i dag. Men jag hoppas ändå att vi är överens om — Eric Holmqvist och jag — att vi i första hand måste prioritera förnyelse av krigsorganisationen, säkerställa en materiell förnyelse. Sedan kan vi diskutera hur den skall ske, med det ena vapensystemet eller det andra. Det är inte det avgörande, utan vi måste se till att få en förnyelse. Den särskilda proposition som är lagd i det fallet innebär inte några extra utgifter, utan den omfattar ett antal miljoner som enligt planerna var avsatta till studier för materiell förnyelse, i det här fallet av attacksystemet. Att göra ett utbyte och väga forskning och utveckling på vapensystemsidan mot så att säga fredssociala skäl skall jag erkänna att man kan, men i det fallet är min prioritering klar. Jag tvingas nämligen i det trängda ekonomiska läget mycket klart prioritera den framtida krigsorganisationen. Och det är verkligen min förhoppning att den principiella inställningen delas av herr Holmqvist, eftersom han är en av de tyngsta företrädarna för den politiska oppositionen när det gäller försvarspolitiken. Det är alldeles riktigt, som Eric Holmqvist säger, att jag inte tagit ställning till arméförbanden genom att rulla OLLI-organisationen vidare just nu. Men när det gäller P 7 och Lv 4 måste jag säga att rationella ekonomiska skäl talar för en sammanslagning. Det blir en gemensam regementsadministration. Jag tycker det är förnuftigt, och jag kan inte se några skäl för att motsätta sig det — det bör Kunna fungera på ett praktiskt och rimligt sätt. Men det är en väldig skillnad mellan att så att säga av rent praktiska skäl säga ja till en sådan utveckling och att ta ett genomgripande beslut och sätta denna uniform på alla andra garnisonsorter i landet. Jag brukar inte förneka sanningen, och jag skall även i det här fallet vara ärlig och säga att det hade varit betydligt bättre om vi redan i dag hade kunnat i detalj skissera vilken organisation vi skulle ha efter sammanslagningen av Lv 4 med P 7/Fo 11. Men vi är inte i det läget. Däremot har vi en principiell helhetsbild, så att jag i alla fall vågar säga att vi kan få en organisation som fungerar. Och framför allt vågar jag säga att det finns goda förutsättningar för en samordnad pansarutbildning i hela Skåneregionen, som gör att vi kan uppnå betydande rationaliseringseffekter.

Herr talman! Jag tycker att försvarsministern gör en viss förenkling om han säger att i fråga om materielen gäller det krigsorganisationen, bara reella försvarsresurser. Självfallet är människorna med där också. Jag är litet fundersam över varför detta har inträffat på tre år, att resonemangen om kuppberedskap osv. i Skåne har fått tonas ned i så hög grad som har skett. Det gör att jag också har anledning att ställa frågan: Hur är det i Skåne på beredskapssidan? Det rör sig inte bara om det materiella utan också om människor. Jag skulle vara glad om försvarsministern sade att det icke är någon förändrad attityd från hans sida. Det har enligt min mening varit för många uttalanden om det hot som föreligger i norr osv., och jag tror att det från neutralitetssynpunkt är väldigt viktigt att vi inte för mycket pekar ut var hotet ligger. När jag jämför stabernas uttalanden som har gjorts nu och för tre år sedan blir jag något bekymrad över utvecklingen just med hänsyn till beredskapen — låt mig säga det i denna debatt.
Herr talman! Låt mig då ge Eric Holmqvist beskedet att detta är ingen principiellt ny tankelinje när det gäller kuppberedskapen. Sydsverige är ett känsligt område, och propositionens förslag får inte tas som intäkt för att vi bedömer just Skåneregionen från säkerhetssynpunkt som mindre intressant än tidigare. Jag erkänner att i och med att man drar in det fredsförband som finns i Malmö sker det en neddragning av kuppberedskapen i själva Malmöregionen. Men man får inte se det här som Malmö kommun utan även som Sydsverige. Jag bedömer det så, att om man jämför Skåneregionen med andra känsliga regioner i landet torde kuppberedskapen inte bli mindre där nere än vad den är exempelvis i östra Mellansverige eller övre Norrland. Den är fullt i nivå med vad den är på andra håll.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Det pågår här en diskussion om Västernorrland och om Malmöhus län, och det ger kanske anledning till en liten erinran. Det rejälaste grepp som har tagits när det gäller att dra in förband var 1925, då det framlades ett förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen om nedläggning av 15 förband. Det blev en väldig opinionsstorm mot detta. I det särskilda utskottet var det två län som lyckades vända utskottet, och det var just Västernorrlands län och Malmöhus län. Kvar i Västernorrland blev alltså infanteriet i Sollefteå och i Malmöhus län följande. Det var förslag om att dra in både Skånska dragonerna i Ystad och Södra skåningarna på Revingehed. De var då på väg att få nya kaserner i Lund. Regeringen sade: Stoppa bygget där! Man drog in båda. Men si, där fanns politiker — i Ystad finansminister Thorsson och hans lokala organisation och i Revingeby av alla ställen liberalen Jönsson i Revinge. De här två lyckades ordna inte bara att Södra skåningarna blev kvar, utan även att Södra skåningarna skulle, till skillnad från alla andra regementen, ha två etablissemang: både Ystad och Revinge. Det må ju sägas att det var framgångsrikt, och den proposition som nu ligger innebär att båda dessa etablissemang skall vara kvar, och sedan flyttar man dit från Malmö. Det må jag säga är verkligen framgångsrik politik. Argumenten som man använde den gången är väl kända. Hans Wieslander har doktorerat på detta ämne, och han konstaterar att över lag innehåller framställningarna noggranna kommunalekonomiska beräkningar över det direkta bortfallet. Man frapperas av, säger han, hur identiska städernas petitioner förhåller sig till varandra. Det är framför allt de ekonomiska konsekvenserna som framhållits. För att exakt underbygga städernas ekonomiska krav och därigenom eventuellt förhindra eller försvåra en ny indragning ställde de militära myndigheterna räkenskaperna till städernas förfogande. Liksom den skånska proteströrelsen underströk man kraftigt från västernorrländskt håll fördelen av att de värnpliktiga gavs möjlighet att få fullgöra sin militära utbildning så nära hemorten som möjligt. Men alla argument finns inte kvar. Ett var detta: Ingen fana skall längre erinra om västernorrlänningarnas strider, vare sig dessa hänförde sig till vapenskiften vid ”Vita havet eller Viborg, Trondhjem eller Akershus, Narva eller Warschau”. Det förslag som nu föreligger bygger på de intentioner som riksdagen hade vid försvarsbeslutet i fjol. För att rymma den planerade krigsorganisationen, t.ex. de önskade brigaderna, inom den ramen måste fredsorganisationen minskas i viss grad — och man angav tre eller fyra förband på armésidan som skulle kunna dras in. Egentligen är naturligtvis behovet av nedläggningar mycket större. Vad vi vet nu är att det som då sades inte stämmer. Det innehåll som vi trodde att vi hade när vi behandlade den propositionen finns inte. Det är fråga om reell reduktion med stora belopp. De två eller tre FOA ekonomer — alltså från försvarets forskningsanstalt — som i förväg tittade på detta har sagt att det inte räcker att ta bort 2 500 människor, utan om man inte höjer försvarsanslaget mer än med kompensation för nettoprisindex, borde i realiteten 10 000 människor försvinna fram till 1982. Tittar man på verkligheten sådan den har varit sedan vi fattade beslutet, så vete sjutton om de har mycket mer fel än vi hade. Men jag skall inte föreslå att man lägger ned resten av förbanden, herr talman. Det är inte min avsikt. Vi får ta en sak i sänder. Men visst finns det en del oroande drag. Om vi tittar på ekonomin för försvaret märker vi att man på armésidan ökar drift och underhåll med 2 96 om året på materielens bekostnad. Fortsätter det i den här takten kommer materielanslaget att vara slut om 10-11 år. Marinen befinner sig i ungefär samma situation. Där ökar underhållskostnaderna i förhållande till materielen med 2,5 96 per år. Flygvapnet ligger bättre till, men det är inte bara dess egen förtjänst utan det beror på att riksdagen beslutat att på senare tid F 2,F 3 och F 8 skulle dras in. Vi har också fattat beslut om indragning av F 11 och F 12 och lovat att dra in ytterligare ett förband. Att det här är realiteter framgår av det förhållandet att vi mitt under brinnande budgetår fick ett rätt chockartat besked: Pengarna räcker inte! Armén hade dragit över kraftigt och fick låna en kvarts miljard från annat håll. I en enligt min uppfattning mycket klargörande, stringent men också hovsam skrift säger den av försvarsministern särskilt tillkallade utredaren, byråchefen Hjalmarsson: Stabila och realistiska förutsättningar för planeringen och genomförandet av materielanskaffningen inom armén kan därför endast erhållas om driftsanslagen bringas under full kontroll. Åtgärder med detta syfte bör vidtas. Jag tror att alla måste inse att han har rätt. Det går inte på annat sätt. Och det är ogörligt att dra ned dessa driftkostnader utan att dra in förband. Vi har faktiskt försökt att ta bort folk från befintliga förband. Det finns, det vågar jag säga, rätt skrämmande undersökningar som visar vad som händer när man har kvar samma uppgifter och drar in folk. Resultatet blir att fler än vanligt dör i hjärtslag, fler blir sjuka, drabbas av stress och alla möjliga besvärligheter. Det går alltså inte att tro att man kan ta bort folk och ha kvar uppgifterna på lika många enheter. Det är klart att indragningar av förband är plågsamma för de orter som drabbas. Om vi vill ha en viss effekt i försvaret men inte är beredda att satsa mera pengar på det måste vi bita i detta sura äpple. Det är alldeles nödvändigt. Sedan är då frågan vilka man skall ta. Det är förvisso ingen lätt sak att avgöra. Jag tycker det är självklart att man från varje län hävdar att vi inte skall ta dem från just det länet. Detta är svårt därför att det ställs motstridande krav. Ser man det från värnpliktssocial synpunkt är saken ganska enkel. Då skall man ha förbanden i Stockholm, Göteborg och Malmö i första hand. Vi skall då naturligtvis lägga ned i Fårösund, vi skall stoppa bygget i Arvidsjaur, vi skall minska i Boden, vi skall minska i Karlsborg osv. Ser man det från personalens synpunkt är det också självklart. Då är det egentligen bara att göra tvärtom. Då skall man behålla Fårösund, osv. De regionalpolitiska synpunkterna sammanfaller i stor utsträckning med de personalpolitiska, därför att en nedläggning är förhållandevis svår för dem som finns i Fårösund, Karlsborg, Såtenäs, Ljungbyhed etc. ; och förhållandevis lättare för dem som finns på en stor ort. Har man två diametralt motsatta önskemål från olika grupper är det klart att valet blir svårt. Vi får bedöma de argument utredningen framlagt. Det har vi från utskottets sida försökt göra, och det har resulterat i ett godkännande av det förslag som föreligger. Jag tror att det är en viktig fråga som försvarsministern senast tog upp— den har även diskuterats i interpellationssammanhang. Just därför att det är nödvändigt att dra in förband är det så angeläget att de personer som jobbar där inte skall betala ett orimligt högt pris för det. En del förbandsindragningar för några år sedan blev mycket plågsamma för personalen. Man skall inte behandla dessa människor sämre än dem som flyttas vid en utlokalisering från Stockholm. Det är viktigt att även andra statliga myndigheter tar sitt ansvar och är beredda att ta emot människor, att vi alltså visar ett arbetsgivaransvar. Det är viktigt för dessa människors skull, men också för att man vid framtida nedläggningar skall kunna veta att vi gör allt som står i vår makt för att göra denna omställning så litet plågsam som möjligt för den berörda personalen. Herr talman! Jag har redan yrkat bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara utomordentligt intressant att ta upp en debatt med herr Lindblad och fortsätta att analysera 1925 års försvarsbeslut. Men det skall jag inte göra. Låt mig bara göra en enda kommentar. Jag fäste mig vid ett yttrande som herr Lindblad gjorde på tal om nedläggningen av flottiljer. Herr Lindblad menade att vi hade lovat att lägga ned ytterligare en flottilj. Som ledamot av försvarets fredsorganisationsutredning måste jag säga att jag inte känner någon större entusiasm över att tvingas lägga fram förslag om nedläggning av ytterligare en flottilj. Det är den krassa ekonomiska verkligheten som gör att utredningen är tvungen att medverka till det.

Uppdraget för FFU har varit att till lägsta möjliga kostnad skapa ett så effektivt försvar som möjligt — och den uppgiften har vi fortfarande. Uppgiften har definitivt inte varit enkel. Försvaret — och inte minst dess fredsorganisation — har genomgått en fortlöpande och ibland ganska hårdhänt rationaliseringsverksamhet. Personalinskränkningarna har varit betydande och inte alltid anpassade till högt ställda effektivitetskrav. Bakgrunden till den situation som uppkommit inom försvaret är naturligtvis att dess anslagsramar i fast penningvärde snabbt urholkats. Från moderata samlingspartiet varnade vi för detta, bl.a. i samband med 1972 års försvarsbeslut. I reservation 6 till försvarsutskottets betänkande 1972:17 framhöll herrar Petersson i Gäddvik och Virgin bl.a. följande: ”Den föreslagna utgiftsramen för nästa budgetår är enligt utskottets mening inte tillräcklig för att verksamheten under budgetåret skall kunna innebära ett ekonomiskt utnyttjande av tidigare uppbyggda resurser. Som utskottet redogjort för under punkt I kommer den att i förening med en låg planeringsnivå leda till åtgärder som i vissa fall innebär kapitalförstöring. Även förband som med små kostnader skulle kunna behållas i krigsorganisationen under åtskilliga år kan av brist på medel behöva dras in redan under de närmaste åren.” i Försvarsbesluten åren 1968 och 1972 är egentligen bakgrunden till att vi i dag har en så allvarlig situation inom försvaret, som gör det nödvändigt att åstadkomma besparingar. Jag har med detta sökt teckna bakgrunden till det arbete som FFU har haft att utföra och även velat erinra om att bl.a. förre försvarsministern Eric Holmqvist liksom socialdemokraterna i övrigt tidigare liksom i år inte ansett det nödvändigt att ställa erforderliga resurser till försvarets förfogande. Detta gör att vi i dag tvingas göra betydande ingrepp i fredsorganisationen. FFU framhöll i sitt slutbetänkande II att möjligheterna att göra personalomflyttningarna så små som möjligt måste tillvaratas men framhöll också att det gäller att finna investeringssnåla lösningar. Detta är nödvändigt både mot bakgrund av svårigheten att få fram nya pengar till investeringar och för att förslagen skall bli ekonomiskt lönsamma inom rimlig tid. Fredsorganisationsförslagen liksom propositionen följer denna linje. Personalsynpunkterna liksom även de värnpliktssociala synpunkterna har vi givetvis beaktat inom utredningen. Tyvärr får rationaliseringar i form av förbandsindragningar ofrånkomligt negativa konsekvenser för berörd personal, och för de förslag som nu diskuteras gäller detta naturligtvis främst Lv 5 i Sundsvall. Detta är utomordentligt beklagligt, men det har fått vägas mot de krav på besparingar som ansetts nödvändiga inom försvarsramen. Huvuddelen av den personal som berörs av nu föreslagna organisationsförändringar utgörs av militär personal. Försvaret har redan nu ett mycket besvärande vakansläge i fredsorganisationen, och vi har därför från utredningens sida starkt betonat nödvändigheten av att särskilda åtgärder vidtas för att underlätta situationen för berörd personal. Detta är viktigt ur personalens synpunkt och det är viktigt ur försvarets synpunkt. FFU har inte preciserat vilka åtgärder som bör vidtas men pekar på det avtal som träffats i samband med utlokaliseringen av statliga verk. Jag har stor förståelse för att det har väckts motioner som går ut på att föreslagna organisationsförändringar inte skall genomföras. Ingen region vill i dag bli av med fredsförband. Detta är glädjande, och ännu mer glädjande vore det om motionärerna — oavsett parti — ville öka försvarsanslagen så att ytterligare minskningar kunde undvikas i såväl fredssom krigsorganisationen. Detta gäller såväl personalanslag som övningsoch materielanslag. Så några ord om försvarets markfrågor. FFU underströk mycket starkt i slutbetänkandet del I att markfrågorna måste lösas för de förband som i dag inte har tillgång till erforderliga markresurser. Detta är viktigt för att förbanden skall få godtagbara utbildningsresurser. När det gäller att vid behov anskaffa ersättningsmark anförde vi bl.a.: ”Konkurrensen om mark är stor. Mark tillhörig domänverket bör därför även kunna komma i fråga.” Detta var ett enhälligt uttalande liksom FFU:s förslag iövrigt. Förslaget har accepterats i propositionen liksom av försvarsutskottets majoritet. Jag kan inte, som de socialdemokratiska reservanterna i utskottet tycks göra, anse att någon ägarkategori har utpekats. Vi har menat att domänverket lika väl som andra skall avstå mark när det är fråga om ersättningsmark. Här anser jag att reservanterna har feltolkat förslaget. Eric Holmqvist inledde sitt anförande med att göra sig skyldig till samma felaktiga slutsats. Jag skall, herr talman, bara göra ett par kommentarer med anledning av Eric Holmqvists anförande. Han riktade kritik mot en nedläggning av Lv 4. Vi har, som Gusti Gustavsson var inne på, gjort noggranna analyser, varvid vi har utgått från samma utgångsvärden oavsett vilket förband det gällde i landet. De argument som har framförts här, exempelvis de värnpliktssociala synpunkterna när det gäller Malmö, kan av samma skäl — och i vissa sammanhang kanske av än större skäl — anföras mot varje förbandsnedläggning. Eric Holmqvist ställde sig också allmänt kritisk till förbandsnedläggningar. Detta måste onekligen vara ett nyväckt intresse. Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade inga betänkligheter när det gällde att lägga ned förband.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

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Om herr Strindberg och några andra sitter och analyserar ett förhållande och kommer fram till en viss uppfattning, kan det självfallet inte vara så att jag bara har att välja mellan de alternativ som herr Strindberg och dessa andra presenterar för mig. Jag tycker därför att sådana här uttalanden om kostnadssammanhangen knappast har med denna fråga att göra. Alla vet att under den närmast framförliggande perioden har detta ingen som helst betydelse för försvarets ekonomi.

Herr talman! Herr Holmqvist ville tydligen genom att säga att herr Strindberg och några andra suttit och gjort kostnadsanalyser ge sken av att vi är några lekmän som suttit och försökt granska de olika förbanden. Dessa analyser har ju gjorts inom försvarsstaben i samarbete med försvarets rationaliseringsinstitut och olika experter. Analyserna har granskats ytterligt noga. Detta är sannerligen inte några beräkningar som byggts på löst material och gjorts av icke sakkunniga. Det hela beror naturligtvis oerhört mycket på vilka utgångsvärden vi använder. Men när vi försökt avgöra vilka förbandsnedläggningar som skulle vara mest lönsamma, har vi för samtliga förband använt samma utgångsvärden. Det är det viktigt att komma ihåg. Det är förvånansvärt att vi i dag håller på och diskuterar investeringskostnader av den här omfattningen. Jag vill erinra herr Holmqvist om att när satsningen på förbanden i Arvidsjaur skulle genomföras, tillhörde jag dem som ansåg att detta från ekonomiska synpunkter definitivt icke var försvarbart. Det fanns i det sammanhanget också värnpliktssociala synpunkter att anföra. Man hade även att ta hänsyn till den fast anställda personalen inom försvaret. Då vägde sådana synpunkter inte tungt.

Herr talman! Jag konstaterar att utskottet inte varit tillräckligt lyhört för alla de sakargument som framförts med anledning av propositionen om nedläggning av Lv 5. Jag vill inte betrakta mig som någon försvarspolitisk expert, men en sak måste ändock framstå som klar från försvarsberedskapssynpunkt: Sundsvall är vid en eventuell krigssituation känsligt och sårbart på grund av sitt geografiska läge och på grund av sin topografi och industristruktur. Jag hoppas att utskottet på den punkten inte har någon avvikande mening. Förslaget om nedläggning av Lv 5 har varit föremål för FFU:s arbete. När man tar delav FFU:s synpunkter finner man att utredningen inte haft mycket att anföra. Det framkommer också av remissvaren. Men FFU:s synpunkter och förslag har ändå lagts till grund för propositionen. Jag skall inte återupprepa alla synpunkter och tillrättalägganden som gjorts i remissarbetet men kan ändå inte avstå från att framföra några Ett av skälen till nedläggningen är att det finns för små möjligheter att utvidga övningsområdet. Kommunen, som äger en stor del av marken kring Lv 5, är utomordentligt förvånad över att ett sådant skäl över huvud taget anförts. Det måste bero på att man i övrigt inte hittat tillräckliga argument. Tydligen har utredningen i ett mycket tidigt skede ansett att ett fredsförband i Västernorrland skulle läggas ned. Om det varit så tycker jag att man borde ha sagt det rent ut i stället för att söka argument som inte har med verkligheten att göra. Faktum är att det till kommunen aldrig framförts några önskemål om ytterligare mark för Lv 5:s verksamhet. Om det hade gjorts en sådan framställning kan jag försäkra att kommunen skulle ha gjort allt för att tillgodose det önskemålet. I stället är det så att kommunen har ställt mark till förfogande utan att förbandet har ansett sig behöva disponera den. Ytterligare ett argument för en nedläggning är att byggnader och kaserner är hårt nedslitna. Ja, visst finns det ett antal byggnader som behöver rustas upp och kompletteras. Vilket regemente i det här landet kommer ifrån årliga underhållsoch förbättringsinvesteringar? Nog måste det här anses vara en stor kapitalförstöring, när man så sent som under de senaste sex åren lagt ned över 10 milj.kr. i förbättringar. Fastighetsbeståndet kan väl ändå inte vara i så dåligt skick? Värdet har uppsatts till 27 milj.kr. i 1976 års prisläge.

Med anledning av avtalets innebörd anser jag att kronan är förpliktigad att anskaffa motsvarande antal sysselsättningstillfällen, något som jag tycker att utskottet helt har bortsett från. Jag måste därför fråga utskottets talesman: Har utskottet varit medvetet om detta avtal och dess innebörd? Genom nedläggning av Lv 5 räknar man med en besparing på 105 milj.kr. under en 20-årsperiod. Den beräkningen av de ekonomiska besparingarna, som dock är marginella med tanke på försvarsbudgeten, har ifrågasatts. Även om FOA:s utredning inte betraktas som officiell med tanke på att den inte har fått utredningens eller departementets välsignelse att utreda de ekonomiska effekterna, kan man inte bortse från de synpunkter som därvid framkommit men som jag inte har någon anledning att gå in på. Man konstaterar dock att en nedläggning av Lv 5 knappast entydigt är lönsam, eftersom man framför allt inte tillmätt de regionalekonomiska konsekvenserna någon betydelse. Vi har i vår motion 426 hemställt om att nedläggning inte sker förrän motsvarande sysselsättning tillförsäkras. Vi gör det mot den bakgrunden att en sysselsättningsminskning i denna omfattning kommer att få långtgående effekter. Den drabbar ett län och en region som i dag har betydande svårigheter, och genom dess industriella struktur ser framtiden mörk ut. Man skulle ta hänsyn till regionala och kommunalekonomiska synpunkter vid indragning av fredsförbanden. Den hänsynen har man helt bortsett ifrån, vill jag påstå. Det kan jag säga med tanke på den rådande sysselsättningsutvecklingen. Yrkesverksamhetsgraden inom Sundsvall-Timrå och länet ligger, trots de vidtagna lokaliseringspolitiska åtgärderna, under riksgenomsnittet för såväl manlig som kvinnlig arbetskraft. För att höja yrkesverksamhetsgraden enbart i Sundsvall-Timrå till riksgenomsnittet behövs 1 800 nya arbetstillfällen. Eftersom utredningen enligt direktiven hade att ta hänsyn till de regionala och kommunalekonomiska aspekterna, ställer jag mig frågan om man verkligen valde rätt nedläggningsobjekt. Är svaret ja, kan man då påvisa att Sundsvall och Västernorrland drabbas i mindre utsträckning än någon annan ort och något annat län? Herr talman! Jag är medveten om att försvarskostnaderna måste hållas inom rimlig nivå och är även beredd att ta de konsekvenser som följer. Men när man ger sken av att man följt direktiven och tagit de hänsyn som det där talas om fastän man inte gjort det, då måste vi kräva att statsmakterna garanterar oss motsvarande sysselsättningstillfällen. Jag yrkar därför bifall till motionen 426.

Herr talman! Varje nedläggning av företag eller indragning av verksamheter som leder till bortfall av arbetstillfällen utgör problem såväl för de direkt berörda människorna som för den ort som förlorar jobb utan att nya kommer i stället. En nedläggning av ett regemente utgör inget undantag härifrån. Dessutom måste en regementsnedläggning bedömas från många andra synpunkter, t.ex. försvarssynpunkter, och utifrån värnpliktssociala värderingar. Med anledning av regeringens förslag att Lv 5 i Sundsvall skall läggas ner har samtliga riksdagsledamöter från Medelpad i motioner krävt att riksdagen skall avvisa det förslaget. Vi som representerar regeringspartierna har i motionen 536 efter ett försök till samlad bedömning av förslaget från samhällsekonomiska, försvars-, sysselsättnings-, regionalpolitiska, utbildningsmässiga m.fl. synpunkter kommit till slutsatsen att riksdagen i stället bör besluta att uttala att Lv 5 skall bibehållas. För att inte synpunkterna i den här debatten skall bli alltför mycket upprepade har vi försökt dela upp frågorna något. Håkan Winberg kommer omedelbart efter mig att ta upp försvarssynpunkterna, och Bo Forslund har nyss talat om sysselsättningsfrågor och markfrågor. Av hans redovisning framgick det klart att Sundsvall och Västernorrland i hög grad behöver de arbetstillfällen som regementet direkt och indirekt ger. Han visade även att markfrågorna inte utgör hinder i Sundsvall. Jag vill anknyta något till markfrågorna i Sundsvall och jämföra med Göteborg, eftersom det ofta sagts att valet stått mellan att lägga ned Lv 5 eller Lv 6. Jag vill erinra om att Lv 5 har luftvärnets bästa skjutfält, Åstön. I motsats till FFU ansåg arméchefen i sitt yttrande över förslaget att med hänsyn till tillgången på skjutfält har Lv 5 sammantaget bättre utbildningsbetingelser än Lv 6. Markfrågorna är, som framhållits, lösta eller kan lösas i Sundsvall utan konflikt med andra intressen. I Göteborg och Mölndal är markfrågorna däremot icke långsiktigt lösta och inte heller anges hur de skall lösas. De båda kommunerna har framhållit att området för Lv 6:s skjutfält vid Sisjön är av intresse för bl.a. friluftsoch bostadsändamål, varför fältet troligen kan ligga kvar endast under en övergångstid. Utskottet säger att dess ställningstagande bygger på att både övningsmöjligheterna på Kviberg och skjutfältet vid Sisjön kan behållas under de närmaste 20 åren. Jag undrar: Hur ställer sig vederbörande kommuner till utskottets skrivning om övningsområde och skjutfält under en 20-årsperiod? Hur ämnar man lösa skjutfältsfrågan på sikt i Göteborgsområdet? Är markfrågorna en faktor som enligt utskottet talar för nedläggning av Lv 5 och behållande av Lv 6? Under 1950 och 1960-talen ansågs det nästan självklart att vad som var stort var bättre. Vi skulle ha större kommuner, större skolenheter, större sjukhus etc. I mycket har erfarenheterna lett till att fördelarna med de mindre enheterna efter hand uppmärksammats alltmer. Kan det inte vara lika med regementen, som ju främst är utbildningsenheter? Kan vi inte vid en total bedömning av trivsel, kortare reseavstånd, goda utbildningsresultat m.m. komma till slutsatsen att kostnaden i relation till utbildningsresultatet inte är högre vid det mindre regementet? Vad spar vi in med större enheter? Antalet instruktörer måste stå i relation till antalet som skall utbildas. Resekostnaderna för både de värnpliktiga och de repetitionsutbildade samt inom den militära organisationen ökar ju större enheter vi har. Sådana bedömningar får ej glömmas bort vid bedömning av nedläggning av Lv 5. Att personalorganisationerna vid Lv 5 motsatt sig nedläggning av regementet är väl ganska självklart, men det bör noteras att även Statsanställdas förbund och LO motsatt sig nedläggning med hänsyn till att de blygsamma kostnadsbesparingarna inte kan motivera en så omfattande omlokalisering och avveckling som FFU föreslog. SACO/SR ansåg det vara mycket tveksamt om besparingarna genom Lv §:s nedläggning är så betydelsefulla att de negativa effekterna kan godtas. Bland negativa effekter kan nämnas att sannolikt en stor del av den fast anställda befälspersonalen inte kommer att flytta från Sundsvall, om de möjligen kan få något arbete på orten — uppgifter som f. ö. klart framfördes vid utskottets besök i Sundsvall. Detta bortfall av befäl och tekniker på de orter som skall öka sin utbildningskapacitet leder till ökat utbildningsbehov för nämnda kategorier och därav följande kostnader. Arméchefen har t.ex. beräknat att ett bortfall av 50 befäl motsvarar en utbildningskostnad av 10 milj.kr. Vid Lv 5 har befälsrekryteringen varit god och vakansläget gynnsamt jämfört med övriga Lv-förband. Upphör Lv 5 blir Sundsvallsdistriktet utan militärt förband, vilket medför att rekryteringsmöjligheterna inom detta område blir mindre utnyttjade. För de värnpliktiga betyder nedläggningen längre resor och högre resekostnader. Sett under en längre tidsperiod rekryteras ca 50 96 av de värnpliktiga direkt från närområdet med möjlighet till dagliga resor till hemorten. Närheten till hemorten har stor betydelse för trivseln och utbildningsresultatet. Över huvud taget är trivseln och därmed utbildningsresultaten bra vid Lv 5. Att trivsel råder bevisas bl.a. av att även värnpliktiga som kommer från andra delar av landet starkt understrukit de goda förutsättningarna där och vikten av att bibehålla regementet. För vissa ungdomar är det av familjeskäl, yrkesskäl eller andra omständigheter speciellt betydelsefullt att de kan få fullgöra sin värnpliktsutbildning inte alltför långt från hemmet. invånare berövas möjlighet att — om de har speciella behov — få göra sin värnplikt nära hemmet. Troligen skulle därför en regementsnedläggning medföra att fler värnpliktiga än f.n. inte skulle klara av att fullfölja tjänstgöringen, utan kommer att avbryta grundutbildningen. Den besparing som FFU beräknat skulle bli följden av en nedläggning av Lv 5 — drygt 100 milj.kr. under en 20-årsperiod — har ifrågasatts av flera remissinstanser. Besparingarna på vissa områden äts upp av ökade kostnader inom andra områden. Investeringarna måste öka vid de regementen som skall överta den värnpliktsoch repetitionsutbildning som nu sker vid Lv 5. Samtidigt uppstår kapitalförluster i anläggningarna i Sundsvall. Praktiskt taget all repetitionsutbildning för vilken Lv 5 är ansvarigt genomförs på Åstöns skjutfält. Lv 5 är luftvärnets största repetitionsutbildningsförband. Vid en nedläggning av Lv 5 måste dess repetitionsutbildningsansvar fördelas på andra förband. Hur osäkra beräkningarna av ekonomiska vinster genom en nedläggning av Lv 5 är framgår kanske främst av att FFU redovisat att besparingarna skulle överstiga merkostnaderna med drygt 38 milj.kr., medan chefen för armén, som granskat FFU:s beräkningar, kom fram till en besparing av endast 18 milj.kr. Här skiljer alltså drygt 20 milj. mellan FFU:s och chefens för armén lönsamhetsberäkning. Bortfallet av drygt 200 arbetstillfällen direkt vid Lv 5 och indirekt ytterligare nästan lika många måste ersättas genom regionalpolitiska insatser innebärande stora kostnader för samhället. Praktiskt taget alla nya sysselsättningstillfällen som tillkommit i Västernorrlands län under senare år är resultat av samhälleliga satsningar genom dels regionalpolitiska insatser, dels omlokalisering av statlig verksamhet. Inom industrin kan enligt uppgift varje nytt arbetstillfälle beräknas kosta 350 000 kr. Med 25 96 i statligt lokaliseringsbidrag blir enbart statens direkta subvention nära 20 milj.kr. vid utbyggnad för 200 sysselsatta. Direkta och indirekta kostnader för utlokalisering av ett statligt verk av motsvarande storlek torde vara lika stora. Om Lv 5 läggs ned inom exempelvis fem år måste under samma tid motsvarande antal nya arbetstillfällen skapas i Västernorrland genom i stor utsträckning statliga stödåtgärder. Men det räcker inte med dessa merkostnader. Vid de regementen som skall överta Lv 5:s utbildningsuppgifter måste investeringar också göras. Även personalkostnaderna stiger under en övergångstid. Vi får alltså under de närmaste åren betydande merkostnader på grund av nedläggningen. Först senare kan samhället eventuellt få lägre kostnader, men det dröjer många år innan samhället totalt sett kan tjäna på nedläggningen. Det är dessa totala samhällsekonomiska bedömningar som vi motionärer bl.a. saknar i underlaget för beslutet. Vi är väl alla ense om att försvarets verksamhet måste ses som en del av hela samhällets verksamhet och inte som en isolerad företeelse. Effekterna av statsmakternas strävan att bygga ut och differentiera arbetsmarknaden i Sundsvallsdistriktet genom lokaliseringsstöd och genom utlokalisering av statlig förvaltning kommer att starkt försvagas, om nedläggningen genomförs. Av människorna skulle det upplevas som om staten ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Vi anser att de regionalpolitiska synpunkterna inte tillräckligt beaktats vid bedömningarna då det gäller frågan om nedläggning av Lv 5, trots att regeringens tilläggsdirektiv i mars i fjol innebar att inte bara militära synpunkter skulle ligga till grund för FFU:s bedömningar. Jag undrar när de totala samhällskostnaderna beräknas bli lägre på grund av Lv §5:s nedläggning, om man räknar med att samma antal skall grundutbildas och samma antal repetitionsutbildas samt om man genom åtgärder skall kompensera sysselsättningsbortfallet i Västernorrlands län. Herr talman! Låt mig summera: Markfrågorna är lösta eller kan lösas i Sundsvall. FFU:s beräkningar i fråga om kostnadsbesparingarna bedöms helt annorlunda av arméchefen. Jag har nämnt att inga motstående markintressen gjort sig gällande, vilket sker i många andra delar av landet och skapar irritation. Tack vare Lv 5:s sätt att driva sin verksamhet står en samlad ortsbefolkning bakom kravet på regementets bibehållande, oberoende av vilken syn människorna har på vårt försvar och dess utformning. Med den kännedom jag har om regementet vill jag påstå att ledningen för Lv 5 verksamt bidragit till att allmänheten inom Sundsvallsdistriktet har en positiv syn på försvaret. Måste vi verkligen lägga ned ett sådant regemente? Försvarsutskottet har genom besök på Lv 5 kunnat — hoppas jag — konstatera att regementet fungerar väl och att utbildningsförutsättningarna är goda samt att regementet utgör en värdefull kuppberedskap i ett område med många strategiskt viktiga industrier och kommunikationsleder. Ändock föreslår man en nedläggning. En samlad bedömning leder oss motionärer till att det varken i FFU eller propositionen eller det kortfattade utskottsbetänkandet framlagts material som talar för en nedläggning. Därför, herr talman, står vi kvar vid samma krav som vi hade när vi för två månader sedan skrev vår motion, nämligen att riksdagen bör uttala att regementet skall bibehållas. Jag yrkar alltså bifall till motionen 536.

Herr talman! Det kan knappast sägas vara särskilt starka skäl som anförts i propositionen för nedläggningen av Sundsvalls luftvärnsregemente, och det förefaller som om man i utskottsbetänkandet är medveten om det. Det framgår både av de förhållandevis få rader som i betänkandet handlar om nedläggningen av Lv 5 och av vad man tycker sig kunna utläsa mellan raderna. Det finns åtskilliga skäl för att Lv 5 inte skall läggas ner, säger försvarsutskottet. Det är särskilt regionalpolitiska synpunkter som talar för förban dets bibehållande. Men med hänsyn till de ekonomiska ramar som gäller för försvaret och på grund av följderna vid alternativa lösningar föreslår utskottet, trots att utskottet uttryckligen sagt att det finns åtskilliga skäl för förbandets bibehållande, att en nedläggning skall komma till stånd. Nedläggningen skall sålunda ske av ekonomiska skäl. Någon övergripande bedömning av en ökning eller en minskning av kostnader av olika slag synes inte föreligga. Det är inte tillräckligt belagt att det blir en samhällsekonomisk besparing och om det därför är ett riksintresse att lägga ned Lv 5. Enligt propositionen skall nedläggningen ge endast ett begränsat ekonomiskt utbyte, men det torde vara tvivelaktigt om den vid en total samhällsekonomisk bedömning ger något utbyte alls. Att nedläggningen är en nackdel för Mellannorrland som helhet, för Västernorrlands län och för Sundsvalls kommun står ju klart. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har i yttrande pekat på konsekvenserna från regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska synpunkter och på konsekvenserna för kommunens ekonomi, som redan i dag är mycket problematisk, och för personalen och de värnpliktiga. Länsstyrelsen har diskuterat markfrågorna liksom Lv §5:s del i den samlade försvarsberedskapen. Med tanke på de olika sektorer där en nedläggning av Lv 5 får avsevärda negativa konsekvenser har länsstyrelsen bestämt motsatt sig en nedläggning. Lv 5 ligger i en kommun i allmänna stödområdet. Det betyder att riksdag och regering har ansett att särskilda åtgärder är erforderliga för att främja en samhällsekonomisk och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet till detta område. Man måste då för att åtminstone uppfylla elementära krav på konsekvens, logik och rimlighet kräva att starka skäl föreligger, om man skall utplåna en befintlig statlig lokalisering i området, en lokalisering som skapar sysselsättning för många. Sådana starka skäl finns inte. De skäl som finns är tvärtom svaga, och jag erinrar åter kammarens ledamöter om att utskottet självt hittat åtskilliga skäl som talar för att Lv 5 inte bör läggas ned. Militära myndigheter har påtalat den nackdel från beredskapssynpunkt och från operativ synpunkt som en nedläggning innebär. Överbefälhavaren har framhållit att en nedläggning av Lv 5 från operativ synpunkt inte är önskvärd. Möjligheterna att ge erforderlig miljöutbildning åt luftvärnsförband, som i krigsorganisationen avses bli tilldelade de norrländska militärområdena, minskar. Det blir svårare att snabbt mobilisera luftvärnsförband till skydd av förbindelserna i nedre Norrlands militärområde. Arméchefen påpekar att ett bortfall av luftvärnsförband inom nedre Norrlands militärområde minskar de andra förbandens inom militärområdet möjligheter till samövningar med luftvärnet. Detta är, säger arméchefen, en klar nackdel, inte minst för befälsutbildningen. Lv 5:s företrädare har undepmånga år bidragit till de goda relationer som förbandet har med befolkningen i området. Samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna är utomordentligt god. Lv 5 har goda utbildningsmöjligheter, inte minst på grund av tillgången till Åstöns skjutfält, av fredsorganisationsutredningen bedömt som luftvärnets bästa. Det vore, herr talman, intressant att få höra utskottets talesman Gunnar Björk i Gävle kommentera de försvarspolitiska synpunkterna. Han kanske vill göra det, eftersom det ställts frågor till honom tidigare av både Bo Forslund och Martin Olsson. Jag vill också, herr talman, göra ett par reflexioner om den statliga omflyttningsverksamheten. Ett militärt förband flyttar nu från Umeå till Arvidsjaur, inte av några som helst försvarspolitiska skäl utan endast av lokaliseringspolitiska. Jag utgår ifrån att det inte är kostnaderna för lokaliseringen i Arvidsjaur som gör att väl fungerande förband i Mellannorrland nu måste dras in. Några statliga verk har under senare år lokaliserats till Sundsvall: delar av riksförsäkringsverket, statens personalpensionsverk och centrala studiestödsnämnden, för att nämna några. Det finns motiv för en sådan lokalisering, åtminstone när det gäller orter inom stödområdet. Men nog ter det sig egendomligt när den positiva effekten av nya lokaliseringar samtidigt motverkas av nedläggning av redan befintliga verksamheter. Det kan nog inte hjälpas att många ibland får den uppfattningen att — som Martin Olsson sade — den ena statliga handen inte alltid vet vad den andra gör. Patentverkets bolagsbyrå är nu på väg till Sundsvall. Det är i varje fall den indirekta orsaken till att en annan näring — en näring i ordets mer bokstavliga betydelse än vad som brukar vara fallet när ordet används från denna talarstol —- läggs ned. Jag tänker på det både från hotelloch restaurangsynpunkt och från kulturhistorisk synpunkt så betydelsefulla Hotell Knaust, som försvinner i sommar. Det tar bort sysselsättning för ganska många. För några veckor sedan hade jag tillfälle att i kammaren diskutera med justitieministern om nedläggningen av Ljustadalens kriminalvårdsanstalt, som också ligger i Medelpad. Risken är ju den att alla dessa nedläggningar tillsammantagna gör att en ort och ett område, som eljest har förutsättningar att klara sig med ett ringa mått av regionalpolitiska stödinsatser, kommer att behöva väsentligt mycket mer av sådana. Herr talman! För 20 år sedan, år 1958, hade riksdagen att ta ställning till en proposition om nedläggning av Sundsvalls luftvärnsregemente. Riksdagen avslog då regeringsförslaget och beslöt att Lv 5 skulle bli kvar. Riksdagen sade att motsvarande begränsningar och besparingar fick vidtas i övrigt inom fredsorganisationen. Det var, herr talman, ett klokt beslut. Riksdagen har i dag chansen att fatta ett lika klokt beslut genom att bifalla motionen 536,som har väckts av borgerliga ledamöter från Västernorrlands län, med Martin Olsson som första namn. I den motionen hemställs att riksdagen beslutar uttala att Lv 5 skall bibehållas. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 536.
Herr talman! Det har från företrädare för Sundsvallsregionen ställts ett antal frågor som jag skulle vilja besvara. Jag har självfallet stor förståelse för de synpunkter som här har anförts från denna region. Bo Forslund ställde frågan om vi känner till det avtal som träffades mellan kronan och kommunen omkring år 1940. Vi känner till det, men min tolkning av det är att det säger att kronan har möjlighet att använda området för någon annan kronans verksamhet av ungefär samma omfattning. Jag räknar med att det mer är fråga om ett löfte till kronan än om en skyldighet. Bo Forslund tog också upp en del synpunkter på kostnaderna. Jag vill poängtera att man vid en nedläggning spar ungefär 50 miljoner bara genom de investeringar som man slipper göra. Under hela den aktuella perioden räknar man med att spara ca 100 milj.kr. i minskade kostnader. Det gäller alltså ganska mycket pengar — inte bara normala driftkostnader, som här gjordes gällande. Martin Olsson frågade om Lv 6 i Göteborg, och på den punkten har utskottet mycket klart uttalat att de ställningstaganden man gör bygger på att både övningsmöjligheterna på Kviberg och skjutfältet vid Sisjön, som ligger i Mölndals kommun, kan behållas under den närmaste 20-årsperioden. Det är bakgrunden till att vi anser att markfrågorna i Göteborg för Lv6 är tillfredsställande lösta. Vad gäller de frågor som Håkan Winberg tog upp håller jag med om att Åstön är ett alldeles utmärkt skjutfält. På hans fråga om en nedläggning av Lv 5 innebär ett ändrat försvarspolitiskt ställningstagande när det gäller kuppberedskapen vill jag säga att så inte är fallet. Det är viktigt att hålla isär fredsorganisationen, som till stor del är en utbildningsorganisation, och krigsorganisationen, som skall fungera i krig.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att erinra utskottets talesman om de skäl som förelåg vid 1958 års beslut, eftersom jag nämnde att riksdagen då fällde propositionen. I statsutskottets utlåtande, som det då hette, sade man att om den aktuella indragningen gjordes så skulle det icke finnas något fredsluftvärnsförband mellan Norrtälje och Luleå, en sträcka på omkring 100 mil. Vi befinner oss nu i precis samma läge. Ett stort och viktigt område i Mellannorrland skulle få en betydlig försämring vad gäller försvar mot kuppföretag och även i andra avseenden. Vi skall kanske också komma ihåg att vi i nära anslutning till Sundsvallsområdet har vitala transportleder som det är speciellt väsentligt att skydda. Vi har också sårbara insitutioner som Skogsbrukets Datacentral och många andra.